Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig vid betänkandena 6 och 4. Det har blivit något av en tradition här i kammaren att under hösten ha en debatt om den arbetsrättsliga lagstiftningen. Går man tillbaka till de betänkanden som har behandlats här under några år, kan man konstatera att både debatten och betänkandena har varit ganska enahanda. En hel del välkända argument återkommer år efter år. Årets betänkande, och måhända även årets debatt, blir kanske inte något undantag. Det finns, glädjande nog, ett antal reservationer, där de tre icke-socialistiska partierna framför en del gemensamma ståndpunkter som vi i moderata samlingspartiet under ganska många år har betonat. Det har förflutit rätt många år sedan man ganska genuint reformerade den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det var i början eller i mitten av 1970-talet. Inte minst med tanke på den betydande omvälvningen ute i samhället ekonomiskt, tekniskt och socialt — många nya värderingar har ju kommit fram och gjort ett allt starkare intryck i samhället — borde det vara rimligt, fru talman, att ha en ganska öppen inställning till att göra någon form av allmän utvärdering av den arbetsrättsliga lagstiftning som såg dagens ljus för 10-15 år sedan. En icke alltför djärv tanke vore kanske att en del av lagstiftningen inte riktigt håller måttet med tanke på de problem som vi i dag har och som vi definitivt är på väg att få under 90-talet. Det vore skäl att se vilka erfarenheter man har av lagstiftningen — vad som har varit bra, vad som har varit mindre bra och vad som bör ändras. Debatten här, vad gäller både jämställdheten och frågan om arbetstider, har ju varit något av den svåra omprövningens debatt. Vi har konstaterat att regeringen är delad när det gäller synen på barnomsorgen. Finansministern, som har hand om pengarna, har en uppfattning och socialministern har en annan. Vidare konstaterar vi att ledande företrädare för socialdemokraterna som har att hantera t.ex. frågan om den sociala välfärden, inte minst i Malmö, har sin uppfattning om socialministerns sätt att hantera barnomsorgen. Det pågår alltså även inom andra områden en uppenbarligen plågsam omställning — jag säger detta med adress till utskottsmajoritetens talesman, som senare kommer upp i debatten. Tydligen är rörelsen i synnerligen stor otakt. Ibland får man ju höra att regeringen inte har fotfolket med sig, och det kan i längden vara ganska besvärande, fru talman! Av reservation 1 framgår att det finns ett behov av en generell översyn av den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen. Vi tror att det är utomordentligt angeläget att det önskemålet tillgodoses. Oaktat en sådan allmän översyn menar vi, det framgår av ett antal reservationer, att det finns några områden där man ganska snabbt kan uttrycka en uppfattning om färdriktningen och där det borde gå att vidta skyndsamma åtgärder. Det gäller t.ex. den negativa föreningsrätten. Den positiva föreningsrätten, dvs. rätten att fritt ansluta sig till och tillhöra en förening, finns inskriven i grundlagen och i MBL. Därför borde det enligt vår mening vara en självklarhet att se till att med rätten att tillhöra en förening följer rätten att inte behöva tillhöra en förening. Så har också föreningsrätten tolkats i ett uttalande av Europakomissionen. Vi anser att rätten till arbete, liksom den enskildes lagstadgade rättigheter på arbetsplatsen, aldrig får göras beroende av huruvida den enskilde arbetstagaren är medlem i en facklig organisation eller ej. Medlemskapet är den enskildes angelägenhet.

Återkallas denna fullmakt — det är då arbetstagaren som avgör om och när en fullmakt skall upphöra — har arbetsgivaren inte rätt att göra sådana avdrag. Det här bör vara en enkel procedur, alltså utan det krångel som för närvarande föreligger. Till en allmän översyn av de arbetsrättsliga lagarna finns också självfallet kopplat översynen av hur gränsdragningen mellan den politiska demokratin och personalinflytandet skall ske. Här hänvisar utskottsmajoriteten till att det är en fråga där parterna får förhandla sig fram till en lämplig avvägning. Det är en uppfattning som vi moderater sedan mycket lång tid tillbaka icke kan dela. Den politiska demokratin är icke en fråga som man förhandlar om. Med all respekt för de anställdas legitima intressen av att ha synpunkter på hur arbetslivet skall vara organiserat är den politiska demokratin icke någonting som den parten förhandlar om och förfogar över. Det är de förtroendevalda ensamma som förfogar över den materien. Det är de förtroendevalda, oaktat om det är på nationell nivå, länseller kommunnivå, som sätter de gränserna efter politiska beslut. Det är en rimlig princip, som alla borde kunna sluta upp bakom. Vi tycker alltså att det är utomordentligt angeläget att man tar itu med den frågan. Fru talman! I en väl fungerande ekonomi, som har utvecklats alltmer under 1980-talet och troligtvis kommer att utvecklas under 1990-talet, spelar entreprenörer och underleverantörer en allt viktigare roll i det ekonomiska systemet. Det är därför med stor oro — ibland t.o.m. stor oro — som vi ser att det i den arbetsrättsliga lagstiftningen finns sådana inslag som vetorättsregler, som tolkas och tillämpas på det sättet att sunda, duktiga och ansvarsmedvetna entreprenörer får allt svårare att agera. Inte minst enmansföretagen drabbas. Jag skall inte ta upp tiden med detta, men det finns från de gångna åren många exempel på att seriösa entreprenörer och deras verksamhet har förhindrats eller försvårats genom en utomordentligt dålig tillämpning av reglerna. Det är ytterligare ett skäl till att det borde göras en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. En annan fråga — som har debatterats nästan till leda i denna kammare — är 200-kronorsregeln.

Erfarenheterna är att det då inte var någon generellt hög nivå på de skadestånd som utdömdes. Det fanns undantag, men med den lagstiftning som då gällde gavs det större möjligheter att se till helheten och bakgrunden till konflikterna och väga in detta i domen.

Vi har i reservation 17 tagit upp frågan om stridsåtgärder som blockad av enmansföretag. Jag avstår även här från att peka på exempel från verkligheten, men de exempel som finns från de gångna åren framstår i det allmänna rättsmedvetandet som något märkliga, för att uttrycka det milt. Det är inte rimligt att ha en lagstiftning som så totalt kan slå ut enskilda företagares möjligheter att överleva. Lagstiftningen om blockad mot enmansföretag är sådan. Vi vill att förslag om en lagändring snabbt läggs fram på denna punkt. De arbetsrättsliga skadestånden utdöms ibland på grund av rena bagateller, inte minst på den offentliga sidan, där arbetsgivare får betala tiotusentals kronor för till synes försumbara förseelser mot MBL. Även på detta område måste man se över om lagstiftarens intentioner har omsatts i verkligheten. Allt detta tillsammans, fru talman, både enskildheter och helheten, leder fram till det som jag sade inledningsvis och som framgår av den gemensamma icke-socialistiska reservationen, att det finns ett mycket klart behov av en förutsättningslös genomgång av hur nuvarande lagstiftning har fungerat, vad som har varit bra och mindre bra och vad som ganska skyndsamt bör förändras. Jag måste rikta en fråga till utskottets talesman Sten Östlund: Är det inte skäl att även på detta område börja att göra den måhända något plågsamma omvärderingen av ståndpunkter? Denna omvärdering sker ju överallt. I den stad som Sten Östlund kommer från, Göteborg, tas det friska tag på andra områden. Där säljer man ut kommunens egendom och hyr sedan. Detta var inte aktuellt för fem eller tio år sedan, då det av Sten Östlund och hans parti skulle ha uppfattats som det mest reaktionärt nattsvarta. I dag framstår det som otroligt progressivt och framsynt, med sikte på 1990-talet. Jag vet inte om Sten Östlund delar den uppfattningen — socialdemokraterna kanske är splittrade även på den punkten. På område efter område sker denna omprövning, när man ställs inför verklighetens krav. Min enkla fråga är: Är Sten Östlund beredd att göra någon form av översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen? Om svaret är ja, är det önskvärt att det deklareras här, och det är i så fall en avvikelse från utskottsmajoritetens uppfattning i betänkandet. Är Sten Östlund beredd att vidhålla en ganska rigid inställning och att säga nej till en översyn? Innebär ett sådant svar att han och socialdemokratin tycker att allt är bra på arbetsrättens område och kommer att förbli bra under 1990-talet? Det är den logiska slutsatsen. Fru talman! I betänkande 4 behandlas frågor om styrelserepresentation, facklig representativitet, val av arbetstagarrepresentanter, skadeståndsbestämmelser, olika typer av beredningsorgan samt verksamhetens mål och inriktning. Dessa frågor tas också upp i ett antal reservationer, och jag ber att få yrka bifall till de reservationer som moderaterna har medverkat till.

Fru talman! De fyra betänkanden som vi nu skall debattera har det gemensamt att de alla rör de arbetsrättsliga villkoren. Medbestämmande i arbetslivet, anställningsskydd, styrelserepresentation och förtroendemannalag är områden där folkpartiet positivt har medverkat i reformarbetet. På flera viktiga punkter har vi också varit initiativtagare och pådrivare. Det hindrar inte, fru talman, att det nu, ett dussintal år efter MBL:s tillkomst, i denna och den Övriga lagstiftningen finns delar som behöver både justeras och reformeras. Av naturliga skäl skall jag inte gå in i detalj på dessa fyra och viktiga områden, och därför kommer mitt inlägg mera att domineras av en principiell hållning. Då våra synpunkter i mycket är deklarationer som är angelägna att markera, kommer det att göras en och annan upprepning i denna debatt. Låt mig redan nu beträffande samtliga betänkanden yrka bifall till de reservationer där folkpartiet har medverkat och i övrigt till utskottets hemställan. 1970-talet har karakteriserats som arbetsrättens reformdecennium. Införandet av medbestämmandelagen och styrelserepresentationslagarna innebar att arbetstagarna gavs ökat inflytande över sin situation. Men med ökat inflytande följde också ett större ansvar över den egna arbetsplatsen. Vi kan i dag, mer än tio år efter att dessa reformer beslutades, konstatera att bl.a. MBL i kombination med efterföljande avtal i stort har fungerat väl. Ändå finns det anledning att göra justeringar och förändringar på flera punkter. Folkpartiet har på nytt ställt sig bakom det gemensamma kravet från den borgerliga oppositionen om en översyn av MBL och övrig arbetsrättslig lagstiftning. Vi har utförligt presenterat yrkandet i reservation nr 1 i betänkande nr 6. Jag vill ta upp några saker som från liberala utgångspunkter är särskilt angelägna. Den första gäller arbetsrätten samt individuell frihet och integritet. Anställda bör ha rätt till inflytande, oavsett facklig tillhörighet eller avsaknad av sådan över huvud taget. Därför bör ett minoritetsskydd finnas i den arbetsrättsliga lagstiftningen, ett skydd vars syfte skall vara att ta till vara intressen även hos små organisationer, enskilda medlemmar i facklig organisation samt icke fackligt anslutna arbetstagare. Här finns i dag en rad brister. I Sverige är rätten att stå utanför en förening ingen självklarhet. Bristfällig lagstiftning gör att det fortfarande är möjligt att vägra medlem i facklig organisation utträde. Det är oacceptabelt. Dels möjliggör den bristfälliga lagstiftningen inskränkningar i den enskildes integritet, dels anser vi att rätten till arbete, liksom den enskildes personliga rättigheter i förhållande till arbetsgivaren, aldrig får göras beroende av huruvida den enskilde arbetstagaren är medlem i facklig organisation eller ej. Medlemskapet är den enskildes angelägenhet. Av samma skäl anser vi att införandet av organisationsklausuler i kollektivavtal kan betraktas som en form av yrkesförbud, och innebär även det ett otillbörligt ingrepp. Vidare anser vi att så många arbetstagargrupper som möjligt bör få inflytande genom att vara representerade i ett företags styrelse. Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda kan dock leda till att många mindre organisationer kommer att stå utan representation. Vi menar att det är olyckligt, då sådana organisationer i många fall företräder ett betydande antal arbetstagare inom företaget. Även dessa organisationer skall i möjligaste mån ges tillfälle att påverka genom platser i styrelsen. En annan angelägen sak som vi drivit genom åren är förhållandet mellan arbetsrätten och den politiska demokratin. Det finns enligt vår mening ett oavvisligt behov av att klarlägga gränsdragningen mellan människors möjligheter att påverka i sin egenskap av anställd och i sin egenskap av väljare genom den politiska beslutsprocessen. Att exakt klarlägga var denna gräns går överlåts i dag till de avtalsslutande parterna. Vi hävdar alldeles bestämt att detta är en ohållbar hållning. Gränsdragningsproblem av ett sådant här slag kan inte hänskjutas till förhandlingslösningar hos de berörda parterna. Det är angeläget att snabbt se över hur man skall kunna lösa denna fråga. Regeringens passivitet har förmodligen med den socialdemokratiska splittringen att göra — också i denna fråga, höll jag på att tillägga. Men det är ingen ursäkt för att en otillfredsställande situation får fortsätta. En tredje sak som jag något skall beröra är skadeståndsreglerna i arbetsrätten. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är numera ett omfattande regelverk med ett dussintal lagar. Därtill kommer den reglering som sker genom kollektivavtalen. Det är svårt att överblicka ett så omfattande regelsystem och efterleva det i alla dess detaljer. Det gäller inte minst de mindre företagen, som av naturliga skäl inte kan ha tillgång till egen arbetsrättslig expertis. Skadestånd utkrävs emellertid även för bagatellartade förseelser. Exempel på denna vittgående skadeståndsskyldighet finns i lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Lagens sanktionsregler rönte vid remissbehandlingen kritik, bl.a. från juridiska instanser, då även små misstag kan leda till ansenliga skadestånd. Den omfattande skadeståndsskyldigheten på arbetsgivarsidan — ofta småföretagare — skall sättas i relation till den s.k. 200 kronorsregeln som gäller för arbetstagare. Olovliga stridsåtgärder, även mycket allvarliga, kostar den strejkande inte mer än högst 200 kr. Detta belopp bestämdes, som vi hörde, för över 60 år sedan, då man 1928 införde dessa regler. På den tiden var det en månadslön. I dag är det ett försumbart belopp för ett avtalsbrott som kan vara mycket allvarligt. Jag tror, fru talman, att en sådan här utveckling bör ses över i sin helhet. Översynen bör ta sikte på konsekvenserna och behövliga förändringar i lagstiftningen. I samband härmed är det lämpligt att även de s.k. informella skadestånden uppmärksammas. De entreprenadregler vi har i MBL har diskuterats alltsedan lagens tillkomst. Reglerna föreskriver skyldighet för arbetsgivaren att förhandla om entreprenader och att ge facket möjlighet att lägga in veto mot åtgärden. Eftersom vetorättsreglerna i MBL ibland används för att försöka stoppa även seriösa entreprenörers verksamhet bör de ses över. Bruket av vetot drabbar särskilt enmansföretagen. Dessa företag bör ges bättre förutsättningar för sin näringsutövning på entreprenadområdet genom ändringar i MBL, så att de påtalade missförhållandena kan undanröjas. I anslutning härtill vill jag ta upp frågan om uthyrning av arbetskraft. Frågan blev på nytt aktuell i somras genom att arbetsmarknadsdepartementet presenterade en promemoria om arbetsförmedlingslagen. Att en översyn har pågått inom departementet av denna gamla lag från 1935 har länge varit känt. Regeringen har länge energiskt hävdat att det endast skulle gälla en lagteknisk översyn. Därför var det litet överraskande att även departementet kom fram till att det inte räckte med denna tekniska översyn. I promemorian lade man fram förslag till särreglering av uthyrning av arbetskraft, vilket i dag är förbjudet om den bedrivs i vinstsyfte. I departementets promemoria avsåg man att uthyrningsverksamhet skulle kunna bedrivas med tidsbegränsade tillstånd som meddelats av AMS. I förra veckan kom arbetsmarknadsverket med sitt yttrande över förslaget. I ordalag som näst intill är uppseendeväckande tar man avstånd från promemorians huvudtanke. AMS anser att förslaget inte löser de nuvarande problemen och inte heller passar den framtida arbetsmarknaden. Det finns risk för att entreprenörer och konsulter som är tillåtna i dag i fortsättningen blir förbjudna. Departementets förslag är inte anpassat till en annan arbetsrättsliglagstiftning, och det kommer att medföra en stor och onödig byråkrati för hanteringen av tillståndsärendena. Regeringens senfärdighet och beslutskramp i denna för socialdemokraterna så känsliga fråga har gjort att tiden helt har runnit ifrån skrivarna av departementspromemorian. AMS anser att man nu bör ta ett helt nytt grepp i stället för att permanenta nuvarande olägenheter. Det bör ske genom att uthyrning av arbetskraft avkriminaliseras och förs in i det arbetsrättsliga regelsystemet. AMS menar att det bör vara parterna på arbetsmarknaden som genom avtal kommer överens om hur företagens personalförsörjning skall ske, antingen genom anställning, inhyrning, konsulter eller genom entreprenader. När det gäller uthyrning-inhyrning pekar AMS på att det i MBL redan finns ett system för förhandlingar mellan parter genom lagens entreprenadregler som man kan bygga vidare på. Från folkpartiets sida har vi länge drivit kravet på en legalisering av seriös uthyrningsverksamhet. Det finns även denna höst på utskottets bord motioner med den inriktningen. Därför skulle det vara ytterst intressant att få regeringens och möjligen socialdemokraternas i utskottet syn på hur man ser på de helt skilda slutsatser som departement och ansvarigt ämbetsverk håller sig med. Att regeringen så länge förhalat denna fråga om en otidsenlig lag är näst intill otillständigt. Fru talman! Det har å ena sidan inte varit möjligt att i ett kort inlägg kommentera de nära 40-talet beslutspunkter som vi nu skall ta ställning till. Å andra sidan har de arbetsrättsliga frågorna återkommit likt en höstserenad varje år. I allt väsentligt har det ju varit att iaktta och följa upp 1970-talets i något fall alltför hastigt tillkomna lagstiftningsarbete. Det faktum att folkpartiet yrkar på en rad förändringar på det arbetsrättsliga området ändrar för vår del inte utgångspunkten när det gäller MBL m.fl. lagar, som i allt väsentligt haft och har en mycket viktig roll både för arbetstagare och för arbetsgivare. Jag har tidigare, fru talman, i denna kammare sagt att rätt hanterade och med de justeringar i lagstiftningen som föreslås från bl.a. folkpartiet kan lagar på arbetsrättens område också i framtiden spela en positiv roll i hela det svenska arbetslivet.

Fru talman! Stora delar av arbetsmarknadslagstiftningen har nu snart 15 år på nacken. Det var ju en rätt stor och omfattande lagstiftning som skedde på 70-talet. Därför anser vi inom centerpartiet att det är dags att göra en stor översyn. En del saker kan naturligtvis fortsätta att vara som de är, medan andra saker behöver ses över och förbättras. I detta stora betänkande finns också en del mindre frågor, där centern har egen reservation eller reservation ihop med andra partier.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

Herr talman! Det har under årens lopp, sedan 70-talet, skett en markant maktförskjutning i hela samhällslivet, och i arbetslivet i synnerhet. Man kan väl säga att den nyliberala offensiven har gett resultat. Det är dess ideologi som behärskar arbetsmarknadens tänkande. Det som utvecklas är tankar som en gång har kommit från SAF, och naturligtvis har man hämtat inspiration från annat håll. Detta var man också förberedd på när vi 1976 fick medbestämmandelagen. Det var de nyliberala krafterna med SAF i spetsen som fyllde medbestämmandelagen med ett innehåll, och det var kanske inte ur arbetarrörelsens perspektiv det som avsågs. Mot bakgrund av den långvariga kampen för att förbättra de arbetandes villkor på arbetsplatserna hade man stora förhoppningar på medbestämmandelagen. Men det problem som har framstått ganska klart under årens lopp gäller det innehåll som fackföreningarnas ledningar såg som det viktiga, nämligen klassamarbetsandan. Det visade sig att medlemmarna i det avseendet ställdes helt utanför och att medlemmarna inte gjordes till den resurs som de borde vara om man skall stå emot hela den nyliberala offensiven. Därför är väl krisen för facken i dag i viss mån självförvållad. För det är naturligtvis en kris, när man inte lyckas motstå SAF:s ideologi utan den ena arbetsorganisationen efter den andra följer SAF:s modeller. Denna totala brist på egna mål som den socialdemokratiska rörelsen uppvisar — med den fackliga ledningen som en av delarna — är naturligtvis en tragedi för hela arbetarrörelsen i dag. Vi behöver inte gå långt för att se att det är besvärligt för fackföreningsrörelsen. Man underordnar sig den exportinriktning som regeringens politik innebär, EG-anpassningen och allt annat. Har man inte de egna målen i rö relsen, då faller man och då har de nyliberala krafterna vunnit spelet för tillfället. Grunden för den lagstiftning som vi nu diskuterar är samarbete mellan parterna, ett samarbete som utgår från det felaktiga antagandet att bägge parterna är jämställda. Vpk har för sin del alltid sagt att kapitalet under nuvarande förhållanden är en oerhört stark part, som har alla de ekonomiska resurserna bakom sig — och som även har statsapparatens göranden och låtanden i form av lagstiftning bakom sig. De fackliga organisationerna och de arbetande behöver en lagstiftning som stöder deras verksamhet, deras arbete, och tar till vara alla medlemmars intressen. Men en sådan lagstiftning har vi tyvärr inte i dag, och därför skapasolika problem. Vi har arbetsmiljöproblem, problem som gäller arbetsorganisationer, främlingskap inför arbetet, arbetets innehåll och kvalitet, arbetstidens förläggning osv. Det har naturligtvis att göra med att man så att säga inte sitter likadant i båten, utan det är någon som styr och någon som bara får hänga med. Vpk:s krav har alltså utgått från att man skall stärka den fackliga positionen på arbetsmarknaden. De har utgått från att förhandlingsrätten skall vara verklig, att man inte bara skall förhandla — och företagen och myndigheterna fattar sedan beslut. Vi tycker att det är naturligt att fackföreningarna har någon form av vetorätt. När de direkt blir överkörda skall de också kunna säga nej och försvara sina medlemmar, sin organisation och sin position i samhällsoch arbetslivet. Vi menar att det råder partsförhållanden på arbetsmarknaden. Det pågår klasskamp, framför allt från de nyliberala krafternas sida, och man flyttar fram positionerna. Men det tråkiga är ju att när vi möter de s.k. gamla reformisterna och de nya nyliberalerna som sitter i fackföreningarnas ledningar, så uppfattar man inte att man någonstans måste föra denna kamp mot de rent nyliberala krafterna. När vi i dag lyssnar på Dagens Eko, hör vi de nya stora männen i näringslivet — i det här fallet Rune Andersson i Trelleborg — säga att ”vi investerar inte mer i Sverige. Det är inga bra förhållanden i Sverige. Vi kommer inte att investera någonting här, om ni inte tillfredsställer de krav som vi i näringslivet har.” Det har också andra sagt. Det är den nya, tuffa SAF-attityden: inga investeringar i Sverige, utpressning av den svenska parlamentariska representationen och inte minst av arbetarrörelsen. Vad säger då de fackliga företrädarna —-i Boliden och på platser med andra verksamheter, t.ex. Trelleborg — när man använder vinstmedel ur verksamheten och investerar dem utomlands? Den svenska lagstiftningen ger de fackliga organisationerna ingenting på fötterna, vare sig på lokal nivå eller ens på central nivå. Trots den svenska medbestämmandelagen är det bara att säga: Investera du utomlands, med regeringens godkännande! Den yttersta konsekvensen blir att det inte investeras någonting alls i Sverige, och då vet vi hur det kommer att se ut framöver. Detta är väl ett av tidens tecken. Man funderar då över hur de här reformisterna — om jag nu utrycker mig snällt — skall tackla den propån från kapitalet. Skall man ge efter ytterligare när det gäller exportinriktning? Skall man ge företagen ännu mer skattelättnader? Man kan väl knappast komma längre när det gäller företagens förhållanden. Om det skall tillverkas papper så vet man att Frankrike och Sverige är de länder där papper kan göras bäst och billigast i hela Europa. Där är det botten i fråga om löneförhållanden. Kan man komma längre i utpressning? När kommer motståndet? När kan vi slå tillbaka? Det är frågor som vi borde ställa till dem som i dag driver — och forsätter att driva — denna medbestämmandeanda. Samtidigt som detta sker kan man fråga sig om det finns några rättigheter. Vi vet ju att det förhandlas varje dag, att förhandlingarna strandar och att det blir i stort sett som företagen och myndigheterna vill. I tiden förskjuts nu intresset. Nu säger man att den kollektiva styrkan inte är någonting att ha — nu skall den enskilde klara sig själv. Det ser vi av arbetstidsutredningen: Det är den enskilde som skall fixa sin arbetstid. Det underlättas av resultatet av skatteutredningen, där man talar om dynamiska effekter. Den enskilde skall fixa både sin inkomst och sin arbetstid. Kollektivet, den lilla fackförening som sammansluter medlemmarna, har enligt socialdemokratins 90-talsgrupp i stort sett gjort sitt. De formella rättigheterna finns redan. Det är bra. Nu gäller det att fylla dem med ett meningsfullt innehåll för den enskilde. Nu gäller det utvecklingen i arbetet och valfriheten, säger man i socialdemokratins 90-talsgrupp. Det är konstigt att inte moderaterna ställer sig upp och applåderar — det är nämligen precis vad de har sagt i ett tiotal år. Inte skall fackföreningen vara någon kraft; det är den enskilde som skall fixa det — det är socialdemokratins projekt framöver. Ni är verkligen att gratulera, Anders, Sonja och Erik i arbetsmarknadsutskottet, för att ni har fått socialdemokratin över på er sida! Man säger att nu har man den formella positionen. Det gäller nu inte främst fackets rätt att förhandla eller löntagarnas formella position, rätt att få information, rätt till trygghet i anställningen, rätt att få ledighet för studier och skydd för arbetsmiljön — nu gäller det den enskilde. Den enskilde skall fixa allt. När Rune Anderssons i Trelleborg investeringar inte sker i Sverige skall den enskilde fixa det, enligt socialdemokratin! Det är ganska fantastiskt att se hur arbetarrörelsen har utvecklats i socialdemokratins 90-talsprogram! Jag frågar då Sten Östlund, som är gammal fackföreningsman och som har kämpat hårt i Metall: Är den svenska lagstiftningen nu tillfredsställande? Är den så bra att man kan säga att man skall utveckla den enskilde? Det är ju det som 90-talsgruppen säger. Kan den enskilde sätta sig emot kapitalets huvudsakliga inriktning i dag, t.ex. att man vägrar att investera i Sverige? Kan den enskilde komma med alternativa planer för t.ex. investeringar? Det borde Sten Östlund svara på. Utskottets svar på vpk:s förslag i de här frågorna är skrivet i ungefär samma anda. Tidigare hänvisade man till en grupp i departementet som arbetade stenhårt med de här förändringarna och kraven från fackföreningarna. Jag vet inte om den gruppen i departementet finns kvar, men där finns i varje fall någon sakkunnig — det vet vi. Vad man skall göra framgår väl ganska klart av den information vi kan få från regeringspartiet och departementet. Man kommer inte att företa en enda förändring i svensk arbetsrätt, om inte Svenska arbetsgivareföreningen, LO och TCO är överens. Det stämmer knappast med den tradition vi tidigare haft att lagstifta till de arbetandes förmån. Någon sådan lagstiftning kan knappast komma fram den väg som nu föreslås. Det är tydligen bara åtgärder som kan godkännas av Svenska arbetsgivareföreningen som kan genomföras. — Detta om betänkande 6. Jag kommer nu till det betänkande som handlar om de fackliga rättigheterna. Vi har här en parallell i de transnationella — eller imperialistiska — företagen. Vi har från vpk länge krävt att de företag som finns här i Sverige skall bekosta de fackligt engagerades kontakter med sina kamrater i andra länder. Utskottet inskränker sig i huvudsak till att ta upp den frågan med avseende på Norden. Vi har påpekat att det är bråttom. Här i Norden har nu minister efter minister cirklat runt med det här ärendet. Man har nu från SAF:s sida gått så långt att man med knapp nöd kan tänka sig att teckna avtal om detta i ett företag. SAF kan möjligtvis gå med på någon protokollsanteckning om detta i ett enskilt företag. Man vill inte ha något rejält och ordentligt avtal. Men det gäller ju inte bara det — det gäller ju även EG. De fackligt aktiva i de företag som har verksamhet i Europa borde på ett eller annat sätt få besöka sina fackligt aktiva kamrater, samarbeta med dem och få det bekostat av de svenska företagen. Det är vad vi har begärt, och det vill man inte vara med om. Man vill inte stöta sig med SAF. Men när man talar om allt det här som har att göra med förtroendemannalagen, medbestämmandeinriktningen, klassamarbetet och samarbetet över gränserna kommer man ifrån det faktum att fackets medlemmar, trots att facket har sin kris och upplever att nyliberalerna är på offensiven, är oerhört irriterade över sina egna företrädare — om det är med rätt eller orätt vill jag inte uttala mig om. Men jag upplever att mycket av det är med rätta. Den form som förtroendemannalagen fick gjorde att den passade ihop med medbestämmandet som hand i handske. Företagen har sin förhandlingsorganisation, sin expertorganisation, och bestämmer över rörelserna i företagen. Man kallar till information och förhandlingar, och där sitter en motsvarande expertpanel från fackets sida på heltid, och medlemmarna lämnas åt sidan. Förtroendemannalagen kan, fel använd, bli en hämsko för fackföreningen som en kollektiv rörelse. Så har skett på många ställen. Tyvärr har man då skapat ett läge där fackets anseende inte är så gott. Men det borde vara det, och medlemmarna kräver att det är det. Karl-Erik Persson och jag har påpekat problemet, att förtroendemannalagen är så hårt kopplad till medbestämmandefilosofin. Vi tycker att en huvudregel borde vara att fackliga företrädare — även politiska företrädare — icke borde vara verksamma med fackliga uppgifter på heltid utan ha ett ordentligt arbete i botten; det vore naturligtvis det bästa för fackföreningen. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga yrkanden från vpk i de nu behandlade ärendena.

Herr talman! En våg av fusioner går genom Europa. Koncernledningar flyttar utomlands, och beslut tas långt ifrån de anställda som berörs. Men de nya bolagsstrukturerna har gjort det svårare för fackföreningarna att få insyn och kunna påverka. Miljöpartiet de gröna anser att fackens möjligheter att arbeta över grän serna måste stärkas. Det är rimligt att transnationella företag skall bekosta fackliga kontakter över gränserna. I betänkandet avstyrks vår motion i det ärendet med hänvisning till att arbetsmarknadsministrarna i Sverige och Norge kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen skall undersöka ”lämpliga åtgärder, däribland lagstiftning, som kan främja en allmän utveckling av det koncernfackliga arbetet över gränserna, i första hand mellan Norge och Sverige”. Ja, det är nog bra. Men, som Lars-Ove Hagberg just har sagt, räcker det inte med Norden. Och det är bråttom. Vi talar om transnationella företag i hela världen. Herr talman! När det gäller betänkande AU3 om förtroendemannalagen yrkar jag bifall till vår egen reservation nr 3, om facklig verksamhet i transnationella företag. Nästa punkt som jag vill ta upp är mindre organisationers rätt att bli representerade i företagens styrelser. I dag får en lokal arbetstagarorganisation utse samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen, om den företräder mer än 80 26 av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna. En enda mindre organisation kan få en suppleantplats — om den organiserar minst 5 90. Vi i miljöpartiet anser att lagen bör ändras så att flera mindre organisationer får suppleantplatser i styrelsen. Herr talman! I betänkandet om styrelserepresentation för privatanställda yrkar jag därför bifall till reservation 4 om minoritetsorganisationer. Det är också viktigt att stärka de anställdas och även lokalbefolkningens rätt vid försäljning av företag och vid företagsnedläggningar. Vi föreslår att anställda och lokalbefolkning skall ha förköpsrätt då företag försäljs, på samma sätt som kommuner i dag har förköpsrätt vid fastighetsförsäljning. Ett företag skall heller inte få vägra att sälja till anställda eller lokalbefolkning för att i stället lägga ner sin verksamhet. Lagstiftningen bör ses över på den här punkten. Lagstiftningen bör också ändras vad gäller rätten att mot internationell bakgrund vidta sympatiåtgärder. Vi anser att möjligheterna här i Sverige att genomföra internationella solidaritetsaktioner inte skall vara beroende av rättsordningen i andra länder. Herr talman! I betänkandet om medbestämmande i arbetslivet yrkar jag bifall till reservation 3 om ökat arbetstagarinflytande samt till reservation 16 om internationella solidaritetsaktioner. I samma betänkande stöder vi ytterligare en reservation. Det gäller reservation 4 om s.k. negativ föreningsrätt. På samma sätt som tidigare talare nämnt anser vi att rätten att inte behöva tillhöra en förening borde vara lika självklar som den grundlagsfästa rätten att få tillhöra en förening. Jag yrkar bifall till reservation 4. En annan fråga som tas upp i en av reservationerna tycker jag är angelägen. Vi är dock inte beredda att nu föreslå lagändring som innebär förbud. Det gäller frågan om blockad av enmansföretag. Vi vädjar här till fackföreningar och arbetsgivare att ta sitt ansvar, så att inte lagstiftning behöver tillgripas.

Herr talman! Jag yrkar naturligtvis bifall till alla vpk-reservationer i de betänkanden som vi nu behandlar. Vad beträffar medbestämmandelagen sade Sten Östlund som svar på de borgerligas förslag att parterna skulle ha lika stort inflytande. Jag frågar om det är fallet. Gäller det när exempelvis Rune Andersson säger att det inte skall göras några investeringar? Är det lika stort inflytande när han säger att förhandlingarna skall avslutas och våra åtgärder skall genomföras? Dagligen förekommer exempel på detta i arbetslivet. Har verkligen parterna lika stort inflytande, Sten Östlund? Det bör allt krävas litet större ärlighet i den bedömningen. Man får inte bara säga att det är så. Syftet var måhända en gång att det skulle vara så, men så är det inte i verkligheten. Sten Östlund säger vidare att våra förslag, om de genomförs, innebär ett systemskifte. Det är bara att tänka sig tillbaka till arbetarrörelsens början då fackföreningar bildades för att förstå vad ett systemskifte innebär. Om vi begär en lagstiftning som stärker fackföreningsrörelsens rätt mot arbetsköpare och arbetsgivare, då är det tydligen fråga om ett systemskifte. Det säger i sin tur allt om vilket samhälle Sten Östlund vill ha. Vi vill inte ha en lagstiftning, där arbetsköparna i sista hand, när förhandlingarna är avslutade, enväldigt bestämmer hur det skall bli. Det är ju vad som tyvärr sker i dag. De nyliberala krafterna i SAF har tyvärr bestämt mycket av innehållet i MBL. I alla arbetsorganisationer har man använt sig av en MBL, tryckt fram egna idéer av industripolitiska skäl osv. Det är naturligtvis många fackföreningsrörelser som protesterar mot detta. Så är dagens verklighet. De nyliberala idéerna har faktiskt även vunnit insteg hos många fackliga företrädare. Kanske har det skett därför att de inte har några egna idéer bakom sig. Målen har försvunnit, och till sist anpassar de sig efter arbetsgivarnas önskan. Det måste ha varit ett fackföreningsmöte av mycket gammalt datum som Sten Östlund hade varit på med tanke på det svar han gav mig. Det fackföreningsmötet har mycket litet med dagens verklighet att göra. Så till frågan om det koncernfackliga samarbetet. Vi kräver inte, Sten Östlund, att det skall regleras i andra länder. Men vi kräver att de fackliga representanter som vill ha kontakter i andra länder ges ekonomiska möjligheter att själva ta de kontakter som behövs. Vi kan ju inte gärna lagstifta i andra länder. Vad så gäller förtroendemannalagen menar vi att inriktningen bör vara att fler fackliga företrädare deltar i arbetet. Det kan kanske, som Sten Östlund säger, lösas lokalt, men vi vill ändå peka på problemet.
Herr talman! Sten Östlund undrade om vi borde vara arvodesberättigade med tanke på att det händer så litet. Jag har den synpunkten på hans slutsat ser att skälet till att det händer så litet nog är att regeringen har kört fast. I sin minoritetsroll tycks inte regeringen veta åt vilket håll den skall vända sig för att söka stöd. Men framför allt är det inom rörelsen som spänningen har tagit fart. Jag har själv nämnt den splittring som uppstått i många frågor, t.ex. i den s.k. 200-kronorsfrågan där socialdemokraterna i riksdagen resp. kommunerna har skilda ståndpunkter. En annan fråga gäller den fackliga kompetensen kontra den politiska demokratin där socialdemokratin också är splittrad. Dessutom är man det i fråga om den mycket heta potatisen om en ny arbetsförmedlingslag. Den över 50 år gamla skapelsen har tjänat ut för länge sedan. Sten Östlund förde i sitt anförande även ideologiska resonemang. I mitt inlägg sade jag att det är rimligt att ha liberala utgångspunkter i sitt reformarbete med en social inriktning. Å ena sidan har man en långtgående facklig kompetens och å andra sidan en hållning, som gör att småföretagare och enskilda arbetstagare kan få sina rättmätiga krav uppfyllda. Intressant är att jag ännu inte har uppfattat att någon tar sitt partis ideologi som utgångspunkt i debatten. Det gör inte de konservativa och inte kommunisterna, vars ideologi är på väg att rasa ihop. Det gör inte ens de i den offentliga debatten ofta diskreta socialdemokraterna. De har inte åberopat socialismen som en god utgångspunkt för ett fortsatt reformarbete på arbetsrättens område. Sedan talade Sten Östlund om Europasamarbetet, och där tror jag att vi kan nå fram till en större samstämmighet. Å ena sidan behöver Sverige denna nära samverkan, som inte på något sätt står i motsatsförhållande till ett stort utbyte med både Östeuropa och andra delar av världen. Å andra sidan — och det tror jag är viktigt att säga — måste vi hävda Sveriges och Nordens särarter när det gäller arbetsmiljöområdet, jämställdhetsfrågor, kanske också kulturpolitiken och folkbildningen, för att inte tala om drogpolitiken. Jag tror att här finns områden där Sverige med lika stor rätt som andra europeiska länder skulle kunna hävda en särart. Jag tror faktiskt att svensk tradition och ofta samstämmiga politiska beslut har någonting att tillföra också en sådan gemenskap. Sverige kan inte vara en isolerad ö i världssamfundet. Vi kommer att vara en del av det, och det tror jag är bra.

Herr talman! Sten Östlund har det något tvivelaktiga nöjet att utkämpa en form av tvåfrontskrig. Som ärrad kämpe är han väl van att göra det ibland. Visserligen finns det de på vpk-sidan som menar att egentligen är det inte så mycket tvåfrontskrig, därför att de s.k. nyliberala krafterna — vad de nu är för någonting — är att gratulera. Jag vet inte hur jag skall uppfatta den gratulation som Lars-Ove Hagberg gav moderaterna. Att få allt för många sådana gratulationer kan nog vara farligt framöver. Sedan, Sten Östlund, hela sättet att invända mot oss, nämligen att när vi vill ha en översyn är det att göra angrepp på, att gå till storms mot, är rätt avslöjande, tycker jag. Vad vi önskar är ju, som jag sade i mitt inledningsanförande, att få en översyn av vad som har fungerat bra och mindre bra. Jag tror att man skall ha en sådan öppen inställning. Här finns en uppenbar risk, Sten Östlund, för att nu framföra en hovsam varning, att en del ledamöter både i Sten Östlunds parti och andra, en morgon väcks av ett meddelande i morgonekot att ett statsråd dagen före tyckt till i samma riktning. På område efter område är det uppenbarligen så att statsråd — åtminstone några av dem — upptäcker att en omprövning är nödvändig. Då kan det ju vara bra att som ledande företrädare för utskottet inom det här sakområdet själv ha den framförhållningen. Det leder mig till en fråga. Sten Östlund antydde ändå att översynen skulle komma —- uppenbarligen är man på glid mot någon form av översyn, trots vad man skriver i utskottsbetänkandet. Finns det någonting som Sten Östlund i dag kan tänka sig är i behov av en översyn, något som fungerar mindre väl? Jag skall ställa en direkt fråga som gäller avgränsningen mellan den politiska demokratin och personalens inflytande. Tycker Sten Östlund att det är en bra avvägning att var gränsen mellan politisk demokrati och offentliganställd personals inflytande går är en förhandlingsfråga? Är det en riktig uppfattning att två parter sitter och förhandlar om den politiska demokratins gräns? Det skriver den majoritet i utskottet som Sten Östlund företräder. Är det Sten Östlunds uppfattning att den politiska demokratin är en förhandlingsfråga mellan två jämbördiga parter i det här avseendet? Men, som sagt: Sten Östlund bör hålla en beredskap, så att inte även han väcks av att ett statsråd, arbetsmarknadsministern, talar om att den och den lagstiftningen är i starkt behov av översyn. Då är det en styrka att kunna ligga ett tuppfjät före.

Herr talman! Jag tackar Sten Östlund för att han hälsade mig välkommen på min första dag här i kammaren. Sten Östlund påpekar med anledning av vår motion om förköpsrätt för anställda och lokalbefolkning vid försäljning av företag att utskottet utgår ifrån att detta seriöst prövas i nedläggningssituationer och vid företagsrekonstruktioner. Det är bra att vi är överens om att det är viktigt. Det är också bra att ha positiva förväntningar, men här räcker det inte, utan vi anser att lagstiftning behövs. När det gäller facklig verksamhet i transnationella företag är det självklart att svensk lagstiftning inte kan styra vad som händer i andra länder. Men det skall inte hindra oss från att lagstifta om vad som skall gälla i Sverige och därigenom vara ett gott föredöme när det gäller bestämmelser inom det här området.

Herr talman! Det var intressant att äntligen få höra Sten Östlund tala klarspråk om jämställdheten mellan parterna i arbetslivet. Det finns stora intressekonflikter, sade han, och han medgav nu det som jag sade tidigare, att kapitalet har övertaget, även genom lagstiftning. Så då är det klart. Då är frågan om det inte från arbetarrörelsens utgångspunkt vore rimligare att lägga fram förslag om att stärka förhandlingsrätten och informationsrätten, kanske t.o.m. förhandlingsrätten på det viset att kapitalet inte heller får genomföra sina åtgärder när man har strandat en förhandling. Jag kan inte förstå att detta egentligen skulle vara något systemskifte. Det är ett systemskifte på så sätt att det skulle frånta kapitalet en väldig makt. Men detta borde väl inte Sten Östlund, som gammal facklig räv, vara ledsen över. Han borde väl med stor tillfredsställelse välkomna denna möjlighet för det stora medlemskollektivets skull och för dess gemensamma intressen. Nej, det stora systemskiftet i svensk arbetarrörelse möter vi nu i 90-talsgruppens uttalanden. Denna säger att det nu inte främst handlar om fackets rätt att förhandla eller löntagarens formella position, hans rätt att få information, trygghet i anställningen, hans rätt att få ledigt för studier eller skydd för miljön. Dessa formella rättigheter finns redan. Nu gäller det att fylla dessa med för den enskilde meningsfullt innehåll. De formella rättigheterna finns alltså. Samtidigt erkänner Sten Östlund att det är en mycket sned intressekonflikt. Nu är frågan, Sten Östlund: Har vi nu en så bra lagstiftning vad gäller facket som kollektiv, som uttryck för alla medlemmar i en fackförening, och har facket nu en så bra position så att vi kan lämna dessa frågor därhän? Kan vi nu i stället sikta på att ge ett meningsfullt innehåll till den enskilde individen? Eller är det nu så med systemskiftet i diskussionen inom arbetarrörelsen att det är den enskilde som fixar sina förhållanden på arbetsplatsen och icke utnyttjar den kollektiva styrkan och den gemenskap som en fackförening utgör, allt i enlighet med en moderat modell, Anders G Högmark, en typisk nyliberal modell? Sten Östlund har en replik kvar för att svara på detta. Men han kanske inte alls delar denna uppfattning, utan han vill kanske så att säga spola 90-talgruppens förslag. Och ingen skulle bli gladare än jag om vi i stället vände på det hela och tog partsförhållandena som utgångspunkt.

Herr talman! Mina kritiska ord till Sten Östlund om att det händer mycket litet kvarstår med oförminskad styrka även efter Sten Östlunds replik. Sten Östlund sade med troskyldig blick riktad utöver kammaren att han minsann inte på några möten har stött på några krav på en ändring av den gamla arbetsförmedlingslagen. Denna lag har ändå sedan mycket länge bearbetats. Låt mig säga detta, även om man också kan vara häpen över den hantering som den har utsatts för. Arbetsmarknadsministern sade till mig i en debatt att man väntade på förslag från TCO och LO. Det låter ju ödmjukt och fint, men knappast särskilt handlingskraftigt för en regering som anser sig driva frågor, åtminstone verbalt. Vidare ondgör sig Sten Östlund över Allan Larssons PM, som skulle vara en invändning mot den promemoria som skulle finnas. Sten Östlund säger att vi inte kan ställa upp på alla idéer som läggs fram av Allan Larsson. Detta är återigen ett exempel på en spänningspunkt inom den socialdemokratiska rörelsen. Arbetsmarknadsminister Ingela Thalén sade till mig i den debatt jag tidigare nämnde: ”En utgångspunkt i översynsarbetet skall givetvis vara att det även fortsättningsvis skall ankomma på arbetsmarknadsverket att ha det samlade ansvaret för förmedlingsverksamheten.” Vidare talade hon om en utredning och kartläggning som pågår på bl.a. kontorsservice-området. Regeringen har alltså gett i uppdrag till generaldirektören i arbetsmarknadsverket att även vara med och forma framtidsidéer. Det kan således inte vara helt gripet ur luften eller felaktigt att hänvisa till generaldirektörens tankegångar och till hans PM. Jag fick 1987 ett löfte från regeringen om att det snart skulle komma förslag om en ny arbetsförmedlingslag. Därför skulle jag nu vilja ställa en kon kret fråga till Sten Östlund: När kommer denna lagstiftning att föreläggas riksdagen? Kan Sten Östlund ge oss det beskedet, eller måste jag — eftersom det ofta kommer skilda svar — också denna gång fråga regeringen?

Herr talman! Här har en ganska intressant diskussion inletts om huruvida utskottsmajoriteten företräder den socialdemokratiska uppfattningen, eller om det är statsråden som gör det. Sten Östlund anser inte att en översyn är nödvändig, eftersom moderata samlingspartiet har vissa uppfattningar om framtiden. Dessa uppfattningar överensstämmer inte med socialdemokraternas; så långt kan vi nog vara överens. Men eftersom vi i moderata samlingspartiet har en annan uppfattning än socialdemokraterna om framtiden och arbetsrätten är alltså inte en översyn befogad. Detta var kontentan av Sten Östlunds resonemang. I avvaktan på ett nytt kongressbeslut är det helt ointressant vad statsråden tycker och tänker, åtminstone vad de uttalar. Det är ordagrant Sten Östlunds uppfattning. Tills vidare gäller kongressbeslut och inte vad enskilda statsråd uttalar. Det är i och för sig intressant, men det kanske reducerar intresset för frågestunderna framöver. Vad statsråden tycker i frågestunder, vad olika företrädare för partiet säger vid olika konferenser — nu senast vad Kjell-Olof Feldt tyckte om barnomsorgen — är inte intressant. Det pågår uppenbarligen ett livligt meningsutbyte inom socialdemokratin, och framförhållningen från Sten Östlunds sida lyser med sin frånvaro. Fram till dess att kongressen har sagt något annat tycker alltså socialdemokraterna — inkl. Sten Östlund och självfallet även de statsråd som till äventyrs vågar ha en egen uppfattning — att detta med politisk demokrati inom den offentliga sektorn är en förhandlingsfråga. Med tanke på vad jag har hört socialdemokrater ganska behörigt uttala på många, många olika ställen är detta en nyhet. Sten Östlund och utskottsmajoriteten har alltså den uppfattningen att den politiska demokratin inom den offentliga förvaltningen är en förhandlingsfråga, om vilken man kan avtala åt det ena eller andra hållet. Eftersom han avvisar tanken på en översyn gäller detta tills nästa kongress har beslutat någonting annat. Jag utgår från att majoriteten tycker som kongressen har sagt och inte bara hör på vad något enskilt statsråd har sagt, för dem skall vi ju inte lyssna på fram Over.